Herr talman! Då det gäller betänkandet nr 68 skall jag till en början helt kort, vad beträffar den föreslagna lagen om uppgiftsskyldighet i planeringsfrågor, understryka vad vi reservanter framhållit i reservation nr 1, nämligen att principiella skäl talar mot att primäruppgifter om enskilda företag samlas hos en central statlig myndighet. Risken är uppenbar, som vi ser det, att sådana uppgifter kan komma att på olika sätt utnyttjas för direkt kontroll av företagen. Vi menar att man bör inskränka användningen av primäruppgifterna till att avse ett överlämnande till statlig regional eller kommunal myndighet samt till statistiska centralbyrån. Med andra ord: bifall till reservation nr 1. Då det sedan gäller frågan om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser är positionerna för folkpartiets del klara och entydiga. Vi har vid upprepade tillfällen klargjort vår grundsyn: politikerna skall stå fria från företagen. De får inte sugas in och bli delar av beslutsapparaten i näringslivet. För egen del tror jag att de flesta politiker kan klara den dubbla rollen — eller om man så vill de dubbla lojaliteterna — att så att säga sitta på två stolar samtidigt, att kunna skilja på olika intressen och att ha förstånd och omdöme att inte försätta sig i jävssituationer. Men främsta faran med det samhällsrepresentativa systemet ligger inte i hur den enskilde politikern upplever och utför sitt uppdrag. Den allt överskuggande faran ligger i hur den breda allmänheten uppfattar systemet — med all den risk för missförstånd och felaktiga slutsatser som dras av politikermedverkan. Som jag ser det, kan med andra ord ett systems vällovliga syfte helt äventyras av den misstänksamhet och oförståelse som så ofta möter samhällsrepresentanter i olika sammanhang — inte av de närmast berörda utan av den allmänna opinionen. Dess värre finns det ju fall att hänvisa till, där de olika intressena och ansvaren vävs in i varandra på ett högst olyckligt sätt. Och rent sakligt är det naturligtvis alltid bäst med rena linjer. Vi har från folkpartiets sida pekat på tre väsentliga förhållanden som man inte kan undgå att beakta. I. Det är nödvändigt att upprätthålla en klar boskillnad mellan stat och kommun, å ena sidan, och företagen, å den andra sidan. Denna skiljelinje återger också en principiell skillnad mellan en liberal och en socialistisk syn på statens roll i det ekonomiska livet. Självfallet skall det vara kontakter mellan näringsliv och samhälle — men under så stor offentlighet som möjligt. Man får som politiker inte bygga in sig själv i systemet. 2. Statliga och kommunala styrelserepresentanter i företagen skapar en oklar ansvarsfördelning mellan enskilda och offentliga intressen och rubbar förutsättningarna för politikernas kontrollerande funktion. 3. Statliga och kommunala representanter kan knappast sägas bidra till att motverka den ökade koncentrationen inom näringslivet. Det kan vara svårt att som politiker stå emot koncentrationsutvecklingen, om man är en del av systemet. Koncentration och företagsammanslagning kan i vissa fall vara en nödvändighet för att kunna överleva och leva vidare, men man gör förvisso som politiker en större tjänst om man försöker se på utvecklingen med viss distans, med visst perspektiv på förhållandena i ett större sammanhang. Man bör medverka i de här fallen först och främst som en balanserande faktor, som en del av den samhälleliga och löntagarinriktade uppvägningen av de rent företagsekonomiska intressena. Det kan vara svårt att spela den rollen om man engagerar sig direkt i företagen som representant för stat eller kommun. I sammanhanget har vi från folkpartiets sida uttryckt vår förvåning över att i propositionen inte uttryckligen undantagits tidningsföretagen från den statliga styrelserepresentationen. Det är enligt vår mening en orimlig tanke att politiker, som själva skall granskas av en fri press, skall sitta med och påverka hur den granskningen skall ske. Nu har det i detta och i andra aktuella fall sagts av industriministern att det inte är fråga om någon myndighetsutövning. Inga myndighetsdirektiv skall kunna ges. Representanter har inte att svara för sitt uppdrag på det sätt som man kunde förmoda. De behöver inte avge rapporter osv. Det gäller, säger industriministern, att kanalisera de nya intressenternas medverkan och därmed skapa ökade samarbetsmöjligheter och en förbättrad och fortlöpande samordning av företagens och samhällets planering och utbyggnad. Det gäller, säger statsrådet, att pröva en ny väg för information och samarbete mellan företagen och de centrala samhällsorganen. Även om dessa uttalanden är mildare både i uttryck och sak i förhållande till tidigare tankegångar om offentlig styrelserepresentation som ett centralt styrinstrument, kan man inte undgå misstanken att den uppgiften fortfarande kan finnas kvar —i varje fall på sikt, eftersom det knappast nu är opportunt att föra fram den. Endast ett bestämt avståndstagande av industriministern från sådana tankegångar av 1972 års modell kan rensa luften, tycker jag, och ge frågan en konstruktiv inriktning. Och visst finns det andra vägar att gå om man önskar bredda kontaktytan mellan samhälle och näringsliv. Våra regionala myndigheter och våra företagareföreningar har med tiden fått allt bättre erfarenheter av företagskontakter och ute i våra kommuner är det en självklarhet —- i varje fall på de flesta håll — att man skall ha god kontakt och bistå med råd och dåd. I första hand är det på den vägen man skall intensifiera samarbetet och samordningssträvandena. Institutionalisera och legalisera gärna samarbetsvägarna och samarbetsmetoderna, men bygg inte in samhällsrepresentation som lätt kan bli något av ett dubbelkommando. Samhällsrepresentanterna bör stå fria både till arbetstagarna och arbetsgivarna i den övergripande synen och behandlingen av näringslivsfrågorna. Inbyggda i företagsstyrelserna kan de indentifieras än med arbetsgivarintressena, än med arbetstagarintressena. I båda fallen kan onödiga komplikationer uppstå. Varför ta den risken? Vi yrkar alltså avslag på propositionen i den här delen och bifall till reservationen 4. De möjligheter till styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekomomiska föreningar m.m. som propositionen föreslår står helt i linje med folkpartiets tidigare och nuvarande inställning i dessa frågor. Som första politiska parti tog vi 1967 ställning för representation för de anställda i företagens styrelser. Tanken möttes av negativ kritik från både SAF och LO samt från skilda håll inom socialdemokratin. Nu betraktar nog de flesta det närmast som en självklarhet att sådan representation skall mera permanent möjliggöras, men uppfattningarna skiftar alltså om i vilken utsträckning och under vilka former. Utifrån den utgångspunkten anser vi att de anställda skall vara representerade i alla företagsstyrelser som fyller en rejäl funktion för ledningen av resp. företags verksamhet. I de fall då styrelsens roll är mer formell, t.ex. genom att denna bara består av en eller två personer, har styrelserepresentation inte något egentligt värde, som vi ser det, för de anställda. Rätten till medbestämmande kan då bättre tillgodoses på andra vägar, bl.a. med stöd av den nya arbetsrättslagstiftningen. Vi hänvisar i denna fråga till vad industriverket har anfört. Vi ansluter oss därför till propositonens förslag om representation i alla företag med minst 25 anställda. Men vi vill ha en särskild tilläggsregel för företag med mellan 25 och 50 anställda. Representation är i dessa fall undantagen i företagsstyrelser som har färre styrelseledamöter än tre. Efter en gjord skattning har vi kommit fram till att ca en fjärdedel av alla företag som finns i denna storleksordning har den här typen av fåmansstyrelse. I det övervägande antalet fall skulle alltså enligt vårt förslag huvudregeln om representation gälla. Jag yrkar bifall till reservationen 8. Allra sist, herr talman, något om reservationen 9 i betänkandet nr 68 beträffande ordning för utseende av arbetstagarrepresentanter. Herr Hovhammar kommenterade den reservationen i sitt anförande. Lagförslaget utgår från att organisationerna i första hand skall komma överens om representanterna, två ordinarie plus två suppleanter. I den mån man inte kan komma överens finns i lagförslaget 12 § en särskild regel, som innebär generellt att den organisation som har minst 80 ?6 av de anställda som sina medlemmar utser samtliga arbetstagarrepresentanter, dvs. två plus två. Skulle emellertid en annan organisation i detta fall ha minst 5 ?6 av de anställda som sina medlemmar äger denna organisation rätt att utse en suppleant av de två som enligt 5§ i förslaget tillkommer arbetstagarsidan. Särskilda regler gäller för det fallet att ingen organisation kommer upp till 80 26. Vi kan bortse från det fallet här. Suppleanttillägget finns inte med i den nuvarande lagen och inte heller — såvitt jag kunnat finna — i det ursprungliga förslaget, som legat till grund för propositionen. Det ursprungliga förslaget har tillstyrkts av de tunga remissinstanserna och såvitt jag har förstått har inte heller under hand gjorts någon invändning mot femprocentsregeln, som bör vara, herr talman, en välkommen breddning av arbetstagarinslaget. Emellertid föreslås nu, som vi hörde, i reservationen 9 att man i de fall — om jag får uttrycka det så — femprocentsorganisationen kommer upp i mer än 10 96 skall organisationen ha rätt till en styrelseledamot. Jag menar att man skall nöja sig med propositionens förslag, med hänsyn till den nya roll som suppleanterna kommer att spela — de blir kallade, de kommer att få ett fullständigt beslutsunderlag, de får närvarorätt och också yttranderätt och blir i allt väsentligt, egentligen bortsett bara från beslutsfunktionen, jämställda med styrelseledamot. Erfarenheterna får sedan visa om det framöver behöver göras någon ändring i den riktning som reservanterna föreslår. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandena 68 och 69.

Herr talmän! Den försöksperiod på tre år som lagen om styrelserepresentation för de anställda har varit i kraft har i alla delar besannat och bestyrkt den kritik som vänsterpartiet kommunisterna i motioner och anföranden här i riksdagen framförde när lagen fastställdes för drygt tre år sedan. De anställdas representanter har blivit gisslan i bolagens styrelser.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 I ett annat avsnitt av den departementspromemoria som låg till grund för förslaget för över tre år sedan bestred man också, att uppgiften för de anställdas styrelserepresentanter skulle vara att ”ensidigt” företräda löntagarnas intressen. Man sade: ”Givetvis innebär det nu sagda inte att löntagarerepresentanterna ensidigt och kompromisslöst bör förfäkta sin grupps speciella intressen.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 Resultatet är att fackföreningarna mer än tidigare bundits upp till arbetsköparnas målsättningar och på så sätt påskyndar den kapitalistiska strukturomvandlingen och koncentrationsprocessen. Vi måste konstatera i dag att styrelserepresentationen inte på något sätt kunnat motverka de negativa effekter som det kapitalistiska samhällets utveckling innebär. Koncentrationen av kapital har skett lika snabbt som tidigare, de ekonomiska besluten samlas på allt färre händer, den geografiska koncentrationsprocessen fortsätter som tidigare, de hänsynslösa rationaliseringarna och effektiviseringarna på arbetsplatserna fortsätter som tidigare med utslagningar, utsorteringar, ökade sjukskrivningar m.m. Den roll som styrelserepresentanterna tilldelats som icke partsrepresentanter är en av lagens svagaste punkter, som helt lägger arbetarrepresentanterna i händerna på arbetsköparna. Det är förvånande att den fackliga ledningen har accepterat denna förnedrande rollfördelning. Inga initiativ har kommit från den fackliga ledningen om att arbetarna skulle få någon som helst vetorätt för att förhindra arbetarfientliga beslut i en styrelse. En annan del av denna lag som knutit upp de anställdas representanter till arbetsköparnas spelregler är sekretssbestämmelserna eller tystnadsplikten. Det måste vara möjligt att föra information vidare och på denna grundval bland arbetarna föra en diskussion om vad som händer i en styrelse. Detta är inte minst viktigt när det gäller den fackliga verksamheten. Denna verksamhet utgår från djupt demokratiska principer, diskussion och sammanvägning av olika synpunkter. Därför är ju insynen och rapporteringen viktiga delar som aldrig får sekretessbeläggas. Men erfarenheten efter tre års verksamhet är att någon grundläggande information till arbetarna inte har getts förrän det, i de flesta fall, varit för sent. Besluten har redan varit så gott som klara. Det har också visat sig att arbetarnas representanter i bolagsstyrelsen i flera fall har blivit överkörda av företagsägarna och aktieägarna genom att dessa redan har fastställt besluten och besluten på så vis redan varit förverkligade när ärendet kommit upp i styrelsen. Förslaget till permanent lag om styrelserepresentation för de anställda innebär inga väsentliga nyheter. Grunden är densamma som år 1972. De arbetandes representanter skall ej vara partsrepresentanter. Företagets väl — enligt kapitalistiska lönsamhetskriterier — skall vara ledstjärnan och sekretessen skall gälla liksom tidigare. Förändringarna i förhållande till 1972 års beslut är att flera nu skall komma in i styrelsearbetet, att klasssamarbetet skall utsträckas till ännu fler företagsstyrelser, att de anställdas representanter skall få vara med även i förberedande instanser och också där utgöra gisslan. När detta förslag om permanent lag framläggs tänker jag osökt på mina erfarenheter från min egen fackförening och vilken nytta jag har haft av styrelserepresentanten i det företag där jag är anställd. Den fackförening jag tillhör är den största inom Stora Kopparberg AB:s verksamhetsområde, och vi har en representant för stålsektorn. Men bland fackets medlemmar har det inte förts någon diskussion eller lämnats någon grundläggande information av representanten om jobbet i styrelsen. Jag ser bara två orsaker till detta: han kan antingen ha belagts med sekretessplikt i alla frågor av vikt och därigenom inte kunnat föra ut informationen eller också har han helt accepterat klassamarbetspolitiken och arbetsköparnas värderingar, nämligen att det inte behövs någon grundläggande information. Min bedömning är att det är en kombination av bådadera. Han har i sin roll som styrelserepresentant — såvitt jag vet — understött bolagsledningens uttalanden och inte i någon fråga av betydelse haft avvikande mening. Jag betraktar honom som representativ, eller förhållandevis representativ, för dem som sitter i bolagsstyrelsen. Hans roll är då att utgöra en försvagning av arbetarnas kamp, eftersom han som representant för arbetarna ständigt ställer upp till försvar för företagsledningen i avgörande frågor och tydligen är helt oförmögen — eller saknar vilja till egen analys — att diskutera med arbetskamraterna, som han är vald av, vilka bedömningar som borde göras. De tre årens erfarenheter har besannat vårt tidigare ställningstagande i vpk, att vi inte kan acceptera en lag som klavbinder fackföreningen. Företagsdemokrati, som det talas om så ofta, kan ju aldrig uppnås i samarbete mellan kapital och arbete, utan endast genom lönearbetarnas strid mot arbetsköparnas intressen. Vi får aldrig glömma att den grundläggande motsättningen i vårt samhälle går mellan kapital och arbete. Arbetsköparna har övertaget så länge de har äganderätten till produktionsmedlen. Att i det läget bedriva klassamarbete är att befästa arbetsköparnas dominerande makt över arbetslivet och samhället som helhet. Det är därför en borgerlig ideologi att hävda att demokrati på arbetsplatsen kan skapas hand i hand med arbetsköparna. Styrelserepresentationen för de anställda och förslaget till medbestämmanderätt i arbetslivet är förslag på klasssamarbetets väg och ger inte lönearbetarna några avgörande maktmedel att förändra sin situation, utan förändringarna skall bara genomföras i samverkan mellan arbetare och arbetsköpare. Hur felaktig den borgerliga samarbetsideologin är visar sig överallt där den politiska kampen förs, oavsett om den gäller högre löner, kortare arbetstid, lägre pensionsålder, demokratiska rättigheter på arbetsplatsen eller bättre arbetsmiljö, som är fri från hälsorisker, stress och ackordshets. Där möter man sina huvudmotståndare, monopolkapitalets representanter i Svenska arbetsgivareföreningen. När man konfronteras med deras krav i avtalsrörelser och intressetvister står det helt klart att den s.k. samarbetsandan ingenting annat är än ett falskt sken. Ingenting har ju imträffat som motiverar påståendet att arbetarna och arbetsköparna närmat sig varandra, att de skulle ha gemensamma intressen och att en lösning av den gamla motsättningen mellan kapital och arbete skulle kunna komma till stånd genom samarbete. När styrelserepresentationen infördes var en av grundvalarna företagsnämndsverksamhet. Det uttalades då, år 1972, av departementschefen att styrelserepresentationen skulle ses som ett komplement till verksamheten i företagsnämnderna och de olika kommittéer och organ som fungerar inom ramen för denna verksamhet. Företagsnämndsverksamheten ger — det vet alla som har deltagit i denna verksamhet — inget som helst verkligt inflytande för lönearbetarna. På sin höjd gäller det samråd före beslut. Men det intressanta med företagsnämndsverksamheten är det samarbete som utvecklats via dessa organ och att det är SAF som varit initiativtagare och pådrivare. Den övergripande målsättningen har därför också blivit ökad produktivitet och ökad lönsamhet. De senaste årens försöksverksamhet med olika samarbetsformer inom företagen har också utvärderats av SAF. Det börjar nu även bli så att fackföreningar knyts upp till de kapitalistiska företagens linjeorganisation, den dagliga arbetsorganisationen — dvs. de skall vara med och samråda och ha medbestämmanderätt i en verksamhet vars ramar tidigare beslutats av företagsledningen och i yttersta instans av aktieägarna. De skall alltså ta ansvar för de kapitalistiska företagens verksamhet på arbetsköparnas villkor. Exempel på sådant falskt ansvar för arbetarna är avtalet om företagshälsovård. Där har arbetarna majoritet i skyddskommittéer och även beslutanderätt i olika frågor inom verksamheten — bara det inte gäller de ekonomiska ramarna. De verkligt viktiga frågorna, som gäller ekonomi och resurser för verksamheten, skall alltså arbetsköparna besluta om. Detta falska ansvar ser ut att bli en av grundvalarna för det nya medbestämmanderättsavtalet, som i stora delar innebär detta falska ansvar. Så länge den fackliga ledningen bedriver denna klassamarbetspolitik kommer förväntningarna på avtalet att gå i den riktningen. Som vi framhåller i vår motion 2473 med anledning av propositionen 166 hänger frågan om styrelserepresentation intimt ihop med de förslag till medbestämmanderätt som väckts i propositionen 105 och som skall behandlas vid morgondagens sammanträde. I anledning av denna senare proposition har vpk utarbetat ett alternativ till klassamarbetspolitiken, där vi förespråkar demokratiska rättigheter för de anställda, vilket innebär makt över arbetssituationen och stöd i kampen för ett samhälle där ka pitalets makt kan brytas. De demokratiska rättigheter för fackföreningarna som vi tycker är helt grundläggande är förhandlingsrätt i alla frågor utan undantag, rätt att tillgripa strejk när förhandlingarna inte ger resultat, samt vetorätt i sådana viktiga frågor som rör personal, produktion, rationalisering, tidmätning och löneformer. Skall en lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar vara någonting annat än en samarbetslag måste den grunda sig på att de arbetande har demokratiska rättigheter på arbetsplatserna och att deras styrelserepresentanter har ställning som partsrepresentanter med vetorätt och att de inte heller kan åläggas sekretessplikt. Kan inte de villkoren uppfyllas anser vi att propositionens förslag bör avslås. Herr talman! Som jag ser det kan inte en klassmedveten arbetare sätta sig i en bolagsstyrelse och godkänna de spelregler som propositionen föreslår — att främja företagets bästa med nuvarande ägandeförhållande och inriktning, att inte vara partsrepresentant och att finna sig i sekretessbestämmelserna. Lagstiftningen om styrelserepresentation för de anställda motarbetar en facklig kamp. Bestämmelserna främjar ett samarbete, men det borde vara tvärtom. En arbetarregering borde använda lagen för att ge de fackliga företrädarna stöd i kampen för bättre arbetsvillkor. Tyvärr måste det konstateras att den socialdemokratiska regeringen lämnat all arbetarpolitik och i stället helhjärtat främjar samarbetet mellan fackföreningsledningen och arbetsköparna. Resultatet av lagen blir att de fackliga representanterna skiljes ut från sina medlemmar och sätts i särställning. Det är en björntjänst åt fackföreningsrörelsen, åt den fackliga kampen. Jag yrkar därmed bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Fackföreningsrörelsen red under 1950 och 1960-talen spärr mot en rad viktiga krav. Man ville inte köpa aktier i bolagen, och man ville inte sitta i bolagens styrelser. Detta var krav som fackföreningsrörelsen bekämpade. Man visade på de tyska exemplen, där arbetare satt i styrelserna och blev uppbundna. När den här principen blev antagen som en lag hade den ingen vidare förankring i fackföreningsrörelsen. Det är nog helt riktigt, som herr Bengtsson i Landskrona säger, att några bredare grupper inte har tagit del av den här verksamheten. Den är inte känd i så många grupper. Styrelserepresentationen har inte varit ute på någon omfattande debatt bland fackföreningens medlemmar — det är en av orsakerna till att det inte heller uppstått någon opinion direkt emot den. Men eu resultat har den fått: de som har suttit i styrelserna har bundit upp fackföreningens möjligheter att agera. Sedan skulle man gärna vilja fråga sig en sak med utgångspunkt i arbetarnas intresse: Vad har de förbättrade kommunikationerna för värde om de inte ger något resultat? Det kan väl inte bara vara så, att bättre kommunikationer mellan arbetsköpare och arbetare tillfredsställer arbetarnas behov. Man är ju belagd med sekretess, och man är inte heller partsrepresentant. Man är alltså en bland styrelseledamöterna och som alla andra. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vilket inflytande har en arbetarrepresentant i en styrelse, när han får endast information och är i minoritet och vilken nytta har det för arbetarnas kamp?
Herr talman! I propositionen önskar man att gränsen för rätt att utse arbetstagarrepresentanter skall sättas vid 25 anställda, och det har också herr Bengtsson i Landskrona talat för. Som jag tidigare sagt är den gränsen enligt min erfarenhet alltför låg. Herr Bengtsson bör veta att det i företag med 25 anställda inte föreligger problem i så stor omfattning som det görs gällande i regeringens förslag. I sådana företag har man ju en daglig information till de anställda. Man träffas dagligen och stundligen och diskuterar alla dessa frågor, och därför anser vi på moderat håll att gränsen, åtminstone t. v., bör sättas vid 100. Man bör få större erfarenhet på båda hållen, innan man binder sig vid en alltför låg gräns, som 25 anställda enligt vår uppfattning innebär. Herr talman! Beträffande extern rekrytering av arbetstagarledamöter i styrelsen bör de som skall arbeta inom en styrelse känna till företaget ganska ingående. De skall ju tillsammans förbättra förhållandena inom det egna företaget, och då har jag mycket svårt att förstå att exempelvis en ombudsman i en facklig storavdelning bättre skulle kunna förstå förhållandet inom ett företag än exempelvis den lokale fackföreningsrepresentanten, som därvidlag bör ha ett betydligt större mått av erfarenhet. Därför går vi på moderat håll emot denna externa rekrytering till styrelserna. Vi litar mera på de anställdas förmåga att i samråd med företagsledningen lösa för företaget, och därmed för de anställda, väsentliga frågor.

Herr talman! När jag frågar utskottets representant vad man får ut av det här inflytandet, svarar han att han har goda kontakter med den fackliga rörelsen och att man där anser att man får utrett mycket. Det säger inte mycket om vad man har fått ut av inflytandet. Här framstår verkligen hela samarbetsidén i en klar dager. Herr Bengtsson i Landskrona, nog vore det väl en dum företagsledning som inte skulle dra nytta av arbetarnas kunskaper och idéer i en styrelse. Det är alltså detta samarbete det är fråga om. Det är ett samarbete på arbetsköparnas villkor. Var kommer arbetarnas inflytande in någonstans? Det är alltså arbetsköparna som kan dra nytta av samarbetet. Men på vilket sätt får arbetarna möjligheter att sätta makt bakom sina krav? Det är väl ändå inte så, att arbetarna skall acceptera det som arbetsköparna tycker är bra och tro att det är bra även för dem själva. Jag har den erfarenheten från t.ex. en mängd rationaliseringar att arbetarna inte alls är nöjda med resultatet angående antalet anställda osv. — det stämmer inte alls överens med vad arbetarna kämpar för. Jag har för mig att jag i de fackliga handlingsprogrammen har sett ett långtgående krav. Jag tror att den här formen av samarbete skapar illusioner som pacificerar hela fackföreningsrörelsens kamp. Styrelserepresentationen anser jag vara kronan på verket av ett samarbete, där man försöker ge arbetarna intrycket av att de får en makt som de i verkligheten inte alls kommer att ha.
Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona tog exemplet att en anställd i ett företag som blir facklig ombudsman inte skulle få representera de anställda i sitt gamla företag. Detta är väl ändå ett ganska sällsynt fall. Men i princip vänder vi oss mot att man skall kunna sätta in folk långt utanför det egna företaget i styrelsen. Vi tycker att det är fel att förbigå de anställda, som bäst känner förhållandena i det företag där de är verksamma. I övrigt vill jag tillägga att jag själv är positivt inställd till att de anställda tion för de anställda är representerade i företagens styrelser. I mitt eget företag har vi under många år haft anställda med i styrelsen, och jag tycker att det har varit ett fint komplement till den verksamhet som vi under många år i det företaget har bedrivit i företagsnämnden. Vi har alltså god erfarenhet av detta system, men jag tyckeriändå att 25 anställda är en, gräns som är alltför låg. Slutligen måste jag till herr Hagberg i Borlänge säga att han tydligen är mycket dåligt informerad om hur det arbete vi nu diskuterar fungerar i de tusentals mindre och medelstora företagen i vårt land. De anställda där — det kan jag försäkra — betraktar inte oss företagare som några monopolkapitalister och utsugare. Vi har ett gott samarbete och det vill vi slå vakt om. Jag skulle vilja rekommendera herr Hagberg i Borlänge att gå ut till mindre och medelstora företag i sin egen hembygd - Dalarna —- och undersöka om förhållandena verkligen är så förtvivlat urusla som han här försöker ge intryck av. Jag tror att herr Hagberg skulle få ett helt annat svar från de anställda beträffande deras erfarenheter om samarbetet inom de mindre och medelstora företagen.

Fru talman! Jag skall begagna några minuter till att rikta en liten vädjan till kolleger i kammaren och alldeles särskilt till mina kolleger i folkpartiets riksdagsgrupp. Mitt inlägg och min vädjan gäller frågan om hur arbetstagarrepresentanterna skall utses till bolagsstyrelsen. Detta behandlas i reservation 9, där moderaterna Regnéll och Hovhammar samt centerpartisterna Börjesson i Glömminge, Sjönell och Petersson i Ronneby har reserverat sig för en princip som jag finner vara klart tjänstemannavänlig. När lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar antogs i december 1972 bestämdes att den organisation som omfattar 80 96 av arbetstagarna i ett företag äger att besätta samtliga styrelseplatser som kommer de anställda till del, såväl ordinarie som suppleanter. Det här gjorde att tjänstemännen i många företag inte blev representerade i bolagsstyrelserna. Nu föreslår regeringen att organisation som företräder minst 5 96 av arbetstagarna skall ha rätt till en suppleantplats. Jag — och jag förmodar många tjänstemän runt om i svenskt arbetsliv — betraktar detta som ett fall framåt. Emellertid vill jag påpeka att reservation 9 innebär en avsevärd förbättring. Den säger nämligen att organisation som företräder minst 10 96 av de anställda skall erhålla ordinarie plats i styrelsen. Det står helt klart att en ordinarie plats — det behöver jag inte ens säga — är att föredra framför en suppleantplats. Suppleanterna skall visserligen efter detta ha rätt att närvara och rätt att yttra sig, men det väsentliga är ju att inte bara ha närvarorätten och yttranderätten utan framför allt rätten att rösta, att vara med om att fatta besluten. Jag beklagar att regeringspartiet inte har velat öppna den här möjligheten för de små fackliga organisationerna på arbetsplatserna. De små fackliga organisationerna är oftast tjänstemannaorganisationer, och jag beklagar ännu mer att folkpartiets representant i utskottet inte har velat ge tjänstemännen vidgade möjligheter till representation i bolagsstyrel serna. Att regeringspartiet på det här sättet visar sin brist på förståelse för tjänstemännens krav är kanske inte så förvånande — vi har fått se liknande exempel på det — men att folkpartiet, som säger sig vara ett tjänstemannavänligt parti, agerar på det här sättet har jag litet svårare att förstå. Om jag fattade herr Nyquist rätt, så kunde vi tjänstemän nöja oss med att få en suppleantplats t. v. Sedan skulle vi — om jag även på den punkten uppfattade herr Nyquist rätt — se hur det gick och hur det kunde bli därefter. Varför, herr Nyquist, inte säga ett klart ja i dag till de små fackliga organisationerna? Det vore ett klart ställningstagande, och det vore klart tjänstemannavänligt. När jag nu förutsätter att hela centerpartigruppen stöder sina kolleger i utskottet, så hoppas jag alltså att kollegerna i folkpartiets riksdagsgrupp omprövar sitt ställningstagande. Med de här orden ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 9.

Fru talman! I mitt anförande beskrev jag skälen till folkpartigruppens ställningstagande. Vi anser att propositionens förslag är klart positivt i den del herr Wennerfors nu har kommenterat och vädjat till oss i folkpartigruppen att ompröva vårt ställningstagande till. F. n. finns inte alls den här möjligheten, men för de organisationer som har över 5 96 av de anställda har man vid sidan av 80-procentsregeln infört möjligheten att få en suppleant med närvarorätt, yttranderätt och tillgång till det beslutsmaterial som fordras för full insyn. Det förslag herr Wennerfors har talat för skulle kunna innebära, om vi som exempel tar en organisation som har mer än 80 96 av de anställda som medlemmar, att den i första hand skulle ha två ordinarie ledamöter och två suppleanter, dvs. två plus två. Finns det, med herr Wennerfors förslag, ytterligare en organisation med minst 10 96 av de anställda skulle den organisationen ta en ordinarie ledamot av de två huvudorganisationen har. Finns det ytterligare en organisation med mer än 5 96 skulle resultatet kunna bli att en organisation med 80-85 96 av de anställda får en ordinarie ledamot och en suppleant, och de två andra organisationerna — som representerar högst 15 96 av de anställda — skulle få en ordinarie ledamot och en suppleant, alltså lika mycket. Vi har inte i folkpartigruppen sett detta som en distinktion mellan tjänstemän och löntagare, som det görs gällande, utan vi har sett detta som ett för alla löntagare positivt förslag. Vi menar att man nu måste se hur detta förslag utfaller innan vi återkommer med den fråga herr Wennerfors aktualiserat. Får jag också ta tillfället i akt, fru talman, att påpeka det jag glömde då det gällde reservationen 4 i betänkandet nr 68. I den mån reservationen 4 faller vid den förberedande voteringen kommer folkpartigruppen att sluta an till reservationen 3.
Fru talman! Jag ville bara med mitt korta inlägg peka på möjligheten för folkpartiets representanter att vara med och ytterligare vidga rättvisan för tjänstemannaorganisationerna i svenskt arbetsliv. Jag skulle också kunna tillägga att det inte minst är värdefullt att man på det här sättet får en större allsidighet i representationen i bolagsstyrelsen.

Fru talman! Det är ett betydelsefullt reformförslag som vi i dag behandlar. Det ingår som ett viktigt led i arbetet på att ge de anställda och samhället mer makt och inflytande i arbetslivet och i det ekonomiska livet — kort sagt i demokratiseringen av det svenska samhället. Jag vill, fru talman, inledningsvis framhäva detta när jag nu tar till orda för att redovisa den inställning som ligger till grund för kraven i motionen 1975/76:2408. Vi motionärer står helt bakom de förslag som i dag behandlas. Det har vi också markerat i motionen, bl.a. genom att i yrkande 2 hemställa att riksdagen i övrigt skall anta de i propositionen 166 upprättade lagförslagen. Vad som föranlett vår motion är att förslag saknas på en mycket viktig punkt — nämligen när det gäller rätten till kommunal representation i vissa ortsdominerande företag. Vi vill ha en komplettering på den punkten, som skulle göra den reform vi i dag skall fatta beslut om ännu bättre. Den här frågan är välkänd. Kraven på kommunal representation i vissa företag har rests under lång tid. Jag skulle tro att de flesta av oss har upplevt den verklighet som ligger bakom dessa krav. I mitt hemlän — Uppsala län — har vi många små bruksorter helt dominerade och beroende av ett enda företag och också större orter där ett eller ett par företags agerande spelar en alldeles avgörande roll för kommunens sysselsättning, planering och ekonomi. Mot den bakgrunden var det naturligt att redan när första steget i det nu aktuella reformarbetet togs år 1972, så aktualiserades frågan om kommunal representation. I proposition 1972:116 anförde departementschefen bl.a. att det enligt hans mening vore väl motiverat att kommunen bereddes tillfälle att utse en representant i det i kommunen dominerande företagets styrelse. Som skäl för denna ståndpunkt anfördes att utvecklingen av sysselsättningen, bostadsbyggandet och andra samhällsinvesteringar liksom skatteunderlaget i hög grad påverkas av de s.k. ortsdominerande företagens verksamhet. Enligt industriministern borde en försöksverksamhet med kommunal styrelserepresentation inledas för att man skall nå bättre samordning mellan samhällets och företagets framtidsplanering. Försöksverksamheten borde baseras på frivilliga överenskommelser. Riktlinjerna borde läggas fast vid överläggningar mellan kommunförbundet och andra berörda organisationer. Som alla vet har denna frivilliga försöksverksamhet dess värre varit av liten omfattning och inte gett de resultat man förutsatte. I departementspromemorian Styrelserepresentation för samhället föreslås bl.a. med hänvisning härtill och till att — som det heter i promemorian — erfarenheten visar att kommunens informationsbehov i fråga om sådana företags verksamhet inte kan tillgodoses genom nuvarande former för insyn att även kommunerna skall inordnas i systemet för offentlig styrelserepresentation. Promemorian hänvisar dessutom till samma principiella motiv som anfördes av departementschefen 1972 och till de förslag som kommunala demokratiutredningen lämnat i sitt slutbetänkande Kommunal demokrati. I promemorian föreslås — och det är detta förslag som vi för fram i motionen 2408 — att rätt till kommunal representation skall föreligga beträffande företag med mer än 500 anställda eller med minst 10 96 av det totala antalet anställda i kommunen. En sådan reform skulle omfatta 160 kommuner och 260 företag, har man beräknat. Förslaget har bemötts positivt av majoriteten av remissinstanserna, t.ex. av det stora flertalet kommuner samt av AMS och Kommunförbundet. Vi blev därför både förvånade och besvikna över att propositionen inte tar upp förslaget utan skjuter frågan på framtiden, liksom över utskottets kallsinniga inställning till motionen. Den inställningen är, fru talman, mycket svår att förstå mot bakgrunden av de stora problem som många kommuner kämpar med och den nytta de skulle ha av en kommunal representation i de företags styrelser som de är så beronde av. Jag har som ordförande i bostadssociala delegationen under det senaste året besökt ett stort antal kommuner för att med dem diskutera problem i vad gäller outhyrda lägenheter. Gång på gång har jag då fått beskrivet för mig hur kommunernas nuvarande svårigheter direkt hänger samman med bristande insyn i företagens planering och med bristande möjligheter att påverka denna planering. Ofta är bilden den här: Först har företagen presenterat planer på expansion av befintlig verksamhet eller lokalisering av ny verksamhet till orten. Som ett villkor för denna har man krävt en omfattande utbyggnad av bostäder, kommunikationer och offentlig service förutom den service företagen ofta får från kommunen för själva verksamheten. Därefter har det, i kommun efter kommun, inträffat att man plötsligt och oförberett fått veta att expansionen eller lokaliseringen inte blir av eller att verksamheten t.o.m. måste skäras ned. I andra fall har det lika plötsligt och oförberett inträffat att en hel industri har lagts ned. Då står kommunen där med alla de ekonomiska åtaganden den gjort samtidigt som skatteunderlaget minskar i stället för att som beräknat öka. I de här problemens spår följer också alla de sociala problem som beror på att människor går arbetslösa eller att bostäder står outnyttjade. Det bostadsområde som drabbas av outhyrda lägenheter blir ofta en härd för segregation och social utarmning. Fru talman! Den som upplevt detta på nära håll kan inte annat än tycka att det vore självklart att kommunerna skall ha denna rätt till insyn och inflytande i dessa företag. Det förefaller så mycket mera motiverat som ju företagen inte sällan har insyn i och möjligheter att påverka kommunens handlande genom att personer inom företagen också är kommunalpolitiskt verksamma. Nu säger utskottet att detta behov skall tillgodoses genom det in formationssystem som också ingår i förslaget.

Styrelserepresentation är enligt min mening ett lämpligt komplement till det informationssystem som jag har förordat i det föregående. Styrelserepresentationen har fördelen att den ger snabba och smidiga kontakter samtidigt som det blir möjligt att bredda företagets beslutsunderlag och i viss mån också påverka företaget i en för samhället önskvärd riktning.” Vi motionärer kunde inte uttrycka oss bättre än vad departementschefen gör på denna punkt, och detta resonemang är självfallet tillämpligt i det här fallet lika väl som överallt annars. Fru talman! Vi är alltså ingalunda övertygade av skälen för att ytterligare försena denna angelägna reform. Vi är emellertid på det klara med att det är meningslöst att yrka bifall till motionen mot ett enhälligt, om än inte övertygande, utskott. Vi kommer därför inte att i dag framställa något sådant yrkande. Men vi förutsätter att förslag om kommunal representation i vissa ortsdominerande företags styrelser snarast föreläggs riksdagen. Och vi kommer att återkomma i denna fråga till dess att den fått en konstruktiv lösning.

Fru talman! Låt mig säga till fru Dahl att jag har mycket starka sympatier för de tankegångar som hon har fört fram. Jag hoppas också att jag så småningom skall bli i tillfälle att föra fram ett förslag i den riktningen. Men det är ju så, fru talman, att det just nu händer mycket inom arbetsrätten i vad gäller insyn och medbestämmande, och därför kan det vara rimligt att ta reformerna steg för steg efter hand som man vinner erfarenheter.

Vi får väl se i vilken omfattning som det här kan bidra till att förbättra informationen. Vi har också i viss mån tagit intryck av att remissutfallet varit ganska blandat och menar, att vi därför ytterligare behöver överväga detta. Det är ju allmänt bekant att exempelvis Volvo har tagit möjligheten att vända sig till en kommunalman i Göteborg och valt in vederbörande i sin styrelse. Det har från Volvoledningen sagts att man betraktar vederbörande som en uppenbar förstärkning av Volvos styrelse, inte minst i kraft av hans kunnighet på det samhällspolitiska området. Vi har, såsom också fru Dahl redovisade, tidigare sagt att vi vänt oss till industrins huvudorganisation Industriförbundet med rekommendationen att man där borde erbjuda kommunala företrädare plats i styrelsen för att därmed vinna erfarenhet. Detta har dock skett i en mycket liten utsträckning.

Sker inte det ser jag det nog så att vi, om vi har förutsättningar att återkomma, också kommer att göra det i fråga om den lagstiftning som vi då närmast har att diskutera, nämligen kommunal representation. Fru talman! Jag har lyssnat till den föregående debatten, och jag skall försöka att inte alltför mycket förlänga den nu. Det har emellertid ställts ett par frågor som jag är angelägen om att försöka besvara. Herr Nyquist har önskat ett klarare uttalande av mig om avsikten med den offentliga styrelserepresentationen. Låt mig poängtera att regeringen ser den form av representation som vi här har valt som en framkomlig väg att få med olika samhällssynpunkter vid företagsstyrelsens bedömningar och beslut. Jag tycker också att den erfarenhet som vi nu har fått efter tre år klart visar att vi inte söker att via det här systemet utöva något slags myndighetsinflytande, utan vi har velat utse representanter från olika partier och med hänsynstagande till deras allmänna kunnande i samhället. Det är inte heller regeringens mening att dessa representanter skall ses som regeringens förlängda arm, utan avsikten är att de, som jag sade, i kraft av sitt samhällskunnande skall kunna bidra med värdefulla synpunkter i berörda styrelser.

Vi har utsett ytterligare några medlemmar i moderata samlingspartiet och även några från centerpartiet. Enligt vad jag förstått av de kontakter jag har haft med olika styrelseordförande — vi har gjort vissa intervjuer — uppskattas den representation som vi på detta sätt har i styrelserna. Jag förstår därför inte riktigt folkpartiets inställning, när man där avböjer att över huvud taget delta i ett sådant samhällsviktigt arbete.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för att han här så klart markerat att vi i sak har samma uppfattning. Vi skiljer oss egentligen bara i uppfattningen om hur snabbt vi som de reformister vi är skall gå fram. Här anser jag fortfarande att vi borde ha kunnat lägga fram ett förslag nu. Industriministern har rekommenderat företagen att vidta åtgärder för att den här styrelserepresentationen snarast möjligt skall komma till stånd på frivillig väg. Han har också uttalat vad jag uppfattar som en avsikt att lägga fram en proposition i ärendet om man inte kan komma fram med god vilja på det här området. Det ser jag naturligtvis som en mycket viktig deklaration.

Jag tror alltså att det blir nödvändigt att ganska snart ta nästa steg, lagstiftningsvägen. Får jag också, fru talman, säga att det faktum att remissopinionen är splittrad inte är så konstigt. Studerar man remissvaren så finner man att det är fråga om de vanliga politiska motsättningarna i samhället, alltifrån det privata näringslivets företrädare och borgerligt styrda kommuner och landsting å ena sidan och sådana som delar arbetarrörelsens värderingar å andra sidan. Det är alltså självklart att remissopinionen är splittrad på samma sätt som den här kammarens ledamöter är det i denna fråga. Men, fru talman, jag tackar som sagt industriministern för hans deklaration och hoppas att vi snart skall få se resultat i frågan.
Fru talman! Låt mig med anledning av industriministerns anförande bara få säga följande. Jag utvecklade i mitt första inlägg folkpartiets inställning till styrelserepresentanter för det allmänna i företagen. Det är självfallet inget misstroende från vår sida mot dem som har betrotts med sådana här uppdrag. Tvärtom har de säkerligen — det vill jag understryka — förstånd och omdöme att undvika de jävsfrågor och konflikter som faktiskt kan uppkomma på grund av dessa dubbla lojaliteter. Jag är ganska säker på det. Vad vi är djupt kritiska mot är det förhållandet att systemet som sådant gör att vi politiker och representanter för näringslivet kan misstänkas för att göra upp bakom stängda styrelsedörrar.

Fru talman! Industriministern är ute och reser och informerar om svenska lagar. Jag hoppas att han då också informerar om att rätten för skyddsombud att avbryta ett arbete bara gäller till dess att yrkesinspektionen kommer och avger sitt omdöme. Det är alltså en begränsning av denna rättighet. Erfarenheten är den att om ingen yrkesinspektion har varit på arbetsplatsen förut och skyddsombudet avbryter arbetet, så kommer yrkesinspektionen omedelbart. Industriministern visade att han har en positiv inställning till arbetarnas rättigheter, vilket jag efterlyste i mitt första inlägg. Vi har till morgondagens debatt — vilken jag inte skall föregripa alltför mycket — krävt demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Finns det något ställe i detta samhälle där demokratin inte fungerar, så är det innanför de grindar som omger våra fabriker. Där finns arbetsköparnas välde, och det tas inte bort i och med morgondagens beslut. Regeringen har konsekvent vägrat att ge de fackliga organisationerna demokratiska rättigheter. På sin höjd har de fått möjligheter att träffa samarbetsavtal. Det är en intressant glidning i regeringens ställningstagande när nu industriministern är positivt inställd till att arbetarna skall få vissa rättigheter. Kanske kan man förvänta sig ytterligare ett förslag med nya rättigheter. Arbetsmarknadsministern har en sådan inställning att han skjuter ifrån sig de frågor som ger arbetarna och de fackliga organisationerna konkreta rättigheter. I frågan om inflytande genom styrelserepresentation har jag inte i något fall funnit att arbetarna kan påverka ett beslut. Jag menar då i de grundläggande frågor där arbetarnas uppfattning står i strid med företagets eller bolagets. Nu kan man ha olika meningar om hur många som skall finnas på en viss arbetsplats och hur en rationalisering skall gå till. Men industriministern borde, efter alla de diskussioner han haft med företagare ute i landet, veta att lönsamheten står högt i kurs och ofta står i strid med arbetarnas intressen att ha drägliga arbetsförhållanden. Trots standardökningen har ju sjukskrivningarna ökat. En TCO-läkare har räknat ut att 150 000 arbetare varje dag är sjukskrivna på grund av stress. Då kan man ju fråga sig: Hur är våra arbetsvillkor och hur skall kraven ställas på arbetsplatserna? Varken utskottets talesman i dag, som helt har fallit in i resonemanget att det som är bra för företagen också är bra för arbetarna, eller industriministern kan ge mig ett svar på frågan vad arbetarna har fått för inflytande med styrelserepresentationen. Den information som skulle kunna vara till en viss vinst behöver ju inte nödvändigtvis betyda att arbetarrepresentanten skall sitta i styrelsen och ta ansvar för aktieägarnas politik och utveckling av det företag som de äger. Den informationen kan man väl få ändå. Men den information som har getts kan i nästa stund sekretessbeläggas. Då undrar jag på de två punkterna — om inflytandet och om informationen — vilket värde styrelserepresentationen har haft. Det har varken industriministern eller utskottets representant kunnat svara på i dag.
Fru talman! Jag tror mig inte om att kunna övertyga herr Hagberg i Borlänge.

Fru talman! Jag skall inte föra någon längre debatt med industriministern om detta. Men det kan väl inte vara så att landets industriminister inbillar sig att arbetarna som ställer långtgående krav i arbetsmiljöfrågor kommer till en styrelse och kan övertyga styrelsen — aktieägarnas representanter — om att man skall ändra på ett sådant sätt att lönsamheten skulle bli mindre, när man redan har bestämt sig för en annan linje. I styrelsen är väl ändå lönsamheten avgörande. I annat fall skulle vi ju ha en betydligt bättre miljö på våra arbetsplatser. Men som jag sade i mitt första inlägg har under den här försöksperioden på tre år ingenting ändrats i förhållande till det som tidigare hänt. Strukturomvandlingen har fortsatt som tidigare. Vi har en ökad utslagning på våra arbetsplatser. Vad har våra styrelserepresentanter gjort där? Som jag ser det, ingenting. Men när vi kommer till demokratin på arbetsplatsen så kan det väl inte vara riktigt, att arbetarna, som är i majoritet på våra fabriker — det är de som arbetar ihop mervärdet och allt värde som skapas här i landet — skall vara i minoritet där och bara med sin mun kunna påverka vad som skall beslutas. De verkliga demokratiska rättigheterna vill inte regeringen ge de fackliga organisationerna — förhandlingsrätt i alla frågor. Vi skall komma ihåg att i det som vi skall behandla i morgon är vissa frågor undantagna. Man har inte ens gett dessa organisationer en lokal strejkrätt. Man har inte kunnat säga nej till de mest arbetarfientliga åtgärderna. Ett fackförbund — Fabriks — sade när man presenterade sin undersökning att man skulle vilja ha vetorätt mot arbetarfientliga åtgärder som ett företag vidtog i arbetsmiljöfrågor. Ett sådant förslag tycker jag innebär en demokratisk rättighet. Men när det gäller ett inflytande i en styrelse där man bara med övertalning kan förmå dem som äger företaget att göra någonting, är det väl inte fråga om demokrati.
Fru talman! Jo, herr Hagberg i Borlänge, jag har den enligt herr Hagbergs mening mycket halsbrytande uppfattningen att duktiga representanter för de anställda kan påverka sin styrelse, även om det skulle påverka ekonomin i företaget. De kan ställa kravet på miljöåtgärder till betydande kostnader och också argumentera för det på ett sådant sätt att man får dessa åtgärder genomförda. Vi kan också hjälpa dem med detta. De speciella miljöfonderna, som undantogs av vinsten 1974, förenades ju med en vetorätt för de anställda innan företagen fick ta dem i anspråk. Det är sådana åtgärder som vi kan vidta i ett demokratiskt samhälle av den typ som vi har. Det skulle vara uteslutet i exempelvis Sovjetunionen.
Fru talman! Jag är säker på att representanterna kan ställa krav. Men industriministern måste väl ändå se på dagens verklighet. Vad har hänt? Vad har man fått igenom för krav? Vilka åtgärder har förbättrat arbetarnas möjligheter? Jag tar bara ett exempel från den fackförening och den arbetsplats som jag har bäst kontakt med. Den fackföreningen har hittills inte diskuterat hur man skall arbeta i en styrelse, och jag har ställt frågan varför man inte gjort det. Det kan vara två skäl: endera har representanten blivit belagd med sekretess i de viktiga frågorna eller också har han helt funnit sig i att arbeta efter industriministerns föreskrifter för hur han skall verka i en styrelse och ej vara en partsrepresentant.

Fru talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag är beredd att verka för att den av Aktiebolaget Atomenergi ägda marken i Sannäs säljs till Tanums kommun. Herr Lindahl hänvisar till den s.k. Aka-utredningen som nyligen framlagt sitt betänkande. Utredningen tar inte ställning till frågan om förläggningsplats för en eventuell upparbetningsanläggning men förordar i första hand att en samförläggning med kärnkraftverken i Forsmark eller i Simpvarp undersöks närmare. Utredningen kommer nu att remissbehandlas. Om, som det förefaller, markområdet icke kommer att användas för det ursprungligt tänkta ändamålet, ankommer det närmast på AB Atomenergi att överväga eventuell försäljning, varvid kommunen ligger närmast till som köpare.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. I svaret hänvisar statsrådet till ett av de två fakta jag pekade på. Jag pekade inte bara på Aka-utredningen, utan också på att riksplanen hindrar en upparbetningsanläggning i området. Jag vill hänvisa statsrådet till hans kollega Ingvar Carlsson som tidigare i ett svar på en fråga om det var tänkbart att man skulle kunna ha något slags atomanläggning i Bohuslän och om detta var förenligt med riksplanen har sagt nej. I det avseendet var svaret mycket föredömligt - det var kort och gott nej. Hänsyn till riksplanen och vad som nu har börjat komma fram genom Aka-utredningen talar för att marken är helt utan intresse för AB Atomenergi. Däremot är marken av intresse för kommunen. Här håller alltså Atomenergi på strategisk mark som kan vara mycket värdefull som industrimark för kommunen.

Fru talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett brett samarbete mellan staten och näringslivet i syfte att stimulera utveckling av ny teknik för energiproduktion och effektivare energiutnyttjande. Jag delar herr Granstedts uppfattning att energiområdet kan komma att spela en stor roll för vår industri och dess utveckling. Detta var givetvis en tungt vägande faktor när energiforskningsprogrammet formulerades och antogs. En rad av de produktgrupper som herr Granstedt nämner är säkerligen betydelsefulla och omfattas av pågående forskningsoch utvecklingsarbeten. I det energipolitiska programmet spelar forskningsoch utvecklingsarbetena en mycket stor roll. Det treåriga programmet omfattar inte mindre än 366 milj.kr. Detta program har tagits fram i nära samarbete med representanter för bl.a. näringslivet. Dessutom administreras och genomförs programmet i samråd med företrädare för näringslivet och andra intressenter. Som exempel kan jag nämna att representanter för industrin är med i delegationen för energiforskning — som har det samordnande ansvaret för forskningsprogrammet — liksom i nämnden för energiproduktionsforskning. Man kan alltså säga att ett samarbete redan nu äger rum mellan staten och näringslivet för att utveckla ny och effektiv energiteknik. För att sedan snabbt introducera de nya metoderna och utrustningarna har en särskild ekonomisk stödform inrättats. Industrier som är beredda att satsa på att pröva ny teknik i praktisk tillämpning kan få statligt stöd med'upp till 50 96 av kostnaden för prototyper och demonstrationsanläggningar. Också energibesparande förändringar i industriella processer kan få stat ligt stöd. Erfarenheterna från liknande stöd till miljövårdande åtgärder visar att sådana stöd är ett effektivt medel att stimulera utvecklingen av ny teknik. Jag anser därför sammanfattningsvis att vi redan i dag genom de redovisade åtgärderna väl tillgodosett önskemålet om samarbete mellan staten och näringslivet när det gäller utveckling av ny energiteknik.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Energiteknik är utan tvivel ett av de intressantaste områdena för industriell verksamhet i framtiden.

Det är bakgrunden till den interpellation jag ställt, och industriministern instämmer också i sitt svar i de bedömningar som jag har gjort. Som svar på min interpellation hänvisar industriministern först och främst till de anslag som finns för forskning och utveckling på energiområdet. För den innevarande treårsperioden står ungefär 120 milj.kr. om året till förfogande, men man kanske bör konstatera att av de 120 miljonerna är det bara ungefär 75 som över huvud taget kan diskuteras i samband med den typ av projekt som jag har nämnt i interpellationen. Det kan jämföras med centerns alternativ som innebär för motsvarande anslagspost ungefär 100 miljoner, alltså 25 miljoner mer i runda tal. Det här anslaget utgör något av en totalram för forskning och utveckling på energiområdet. Det skall täcka åtgärder på olika stadier, ända från grundforskning fram till den färdiga produkten. I min interpellation tog jag upp frågan ur en något konkretare synvinkel. Det finns många intressanta tekniska lösningar på energiområdet. Det gäller både energihushållning och energiproduktion, där tekniken i stort sett är framme. Vad som behövs är en produktutveckling, så att produkten kan marknadsföras. Det var på det här området jag efterlyste initiativ från statens sida. Jag nämnde ett antal områden som kunde vara av intresse. På energiproduktionssidan har vi: vindkraftsanläggningar, anläggningar för att ta till vara solenergi — framför allt för uppvärmningsändamål — anläggningar för att ta till vara biologisk energi — t.ex. pyrolys och jäsningsprocesser — och avancerade förbränningsanläggningar, t.ex. med fluidiserande bädd. När det gäller energihushållningen nämnde jag: värmepumpar, värmeväxlare, isoleringsutrustning och annat för industriellt bruk, t.ex. utrustning för återvinning av råvaror och energibesparande anläggningar för processindustri. Här finns uppenbarligen en hel del intressanta projekt på gång, men resurserna finns inte alltid för att vidareutveckla dessa projekt. Ett kon Nr 144 kret samarbete mellan staten och olika industriföretag, små och stora företag, skulle kunna bidra till att låta dessa projekt komma ur startgroparna och nå fram till det stadium där de kan marknadsföras. SRA AE SN ER INR ANV Om vi inte håller oss framme på det här området tror jag att det finns Om samarbete för risk för att Sverige kommer på efterkälken i den tekniska utvecklingen = utveckling av ny och att den nya utrustning av olika slag för energibesparande åtgärder = teknik för energioch för ny energiproduktion som vi kommer att behöva måste importeras — produktion m.m. från utlandet. Industriministern upplyste mig inte huruvida man från statens sida har funderingar kring sådana här mer konkreta initiativ i samarbete med - svenska företag. Jag vill därför avslutningsvis fråga industriministern om man inom regeringen överväger mera konkreta initiativ till samarbetsprojekt med svenska industrier.
Fru talman! Jag vill gärna konkretisera något. Jag skall ge exempel på ett projekt, som visserligen befinner sig i inledningsskedet. Det är samarbetet mellan nämnden för energiproduktionsforskning, Vattenfall och SAAB för utveckling och provning av vindkraftsaggregat. Det gemensamma arbetet har nu kommit så långt att en försöksanläggning skall uppföras vid Älvkarleby i norra Uppland. Det är alltså på samma plats som Vattenfall har sina anläggningar. Man skulle kunna nämna åtskilliga fler. En del befinner sig nära stadiet för utprovning, andra har inte kommit så långt. Men jag vill också framhålla att vi, utom detta arbete på svensk botten, har ett samarbete med motsvarande europeiska forskningsorganisationer, som vi självfallet drar både ekonomisk och erfarenhetsmässig nytta av. Jag delar herr Granstedts uppfattning att de alternativa möjligheter beträffande energiproduktion som kan komma fram i framtiden kan bli viktiga industriella produktionsområden, och vi bör därför ligga långt framme. Vi har också en tradition på det här området som vi sannerligen har anledning att bevaka.

Fru talman! Det exempel som industriministern ger är just den typ av samarbetsprojekt som jag talar om i min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse den positiva attityd till den här typen av samarbetsprojekt som industriministern redovisar. Jag vet att det finns en lång rad olika uppslag och projekt som skulle kunna bringas till en frukt 181 bärande utveckling om den här positiva attityden hos industriministern leder till att det blir ökade möjligheter till sådana samarbetsinsatser. Jag vill gärna framhålla att det naturligtvis inte bara är de allra största företagen som har någonting att ge på det här området. Ofta är det kanske t. 0. m. så att det är inom småföretagen som en hel del av de nya idéerna kommer fram. Det kanske också är där som behoven av det stöd av statliga resurser som kan vara möjligt är som allra störst. Jag förutsätter alltså att den positiva inställning som industriministern redovisar kommer till uttryck både genom ett samarbete med storföretag där det är motiverat och genom ett samarbete med de många olika småföretagare som nu, kanske mer eller mindre i sina källare, försöker utveckla nya intressanta projekt på det här området.

Fru talman! Herr Hallenius har frågat mig om jag vill medverka till att forskningsprojekt rörande näringsriktighet ges högsta prioritet när styrelsen för teknisk utveckling fördelar anslag inom området livsmedelsteknik. Interpellationen berör för vår hälsa ytterst viktiga frågor som hur våra livsmedel är sammansatta från näringssynpunkt och hur tillgängligheten av näringsämnen förändras av olika tekniska processer. Det finns inom detta relativt nya område ett stort behov av grundläggande kunskap, särskilt om hur olika utvecklingstendenser i samhället påverkar tillgången på och användningen av livsmedel. Aktiviteter pågår på många håll förutom hos STU för att öka kunskapen om våra livsmedel. Jag skall i detta sammanhang inte lämna någon fullständig redogörelse för dessa aktiviteter utan bara peka på några som är av särskilt intresse i detta sammanhang. Svenska livsmedelsinstitutet bedriver en omfattande forskning inom livsmedelshanteringen. Institutets forskningsprogram är upprättat för industrin men är självfallet också av stor betydelse för konsumenterna. Man strävar emellertid inom institutet efter att bredda forskningen och ta större hänsyn till konsumenternas beteende och näringssituation. Statens livsmedelsverk har ett särskilt näringslaboratorium, där frågor om olika livsmedels innehåll av aminosyror och spårämnen är viktiga arbetsuppgifter. Verket disponerar också över medel för att lägga ut uppdrag på t.ex. en universitetsinstitution. Vidare har jag erfarit att satsning på konsumentorienterad forskning f.n. är föremål för diskussioner inom handelsdepartementet och konsumentverket. Jag övergår nu till att något beröra STU:s roll inom livsmedelsforskningen. Enligt de riktlinjer som finns för STU skall styrelsen bl.a. främja teknisk forskning och industriell utveckling. Det innebär såsom interpellanten mycket riktigt påpekar att styrelsen inom området livsmedelsteknik primärt stödjer sådana projekt som främjar industrins utveckling. Detta utesluter inte, som herr Hallenius tycks tro, att frågor om näringsriktighet tillmäts stor betydelse. Det är uppenbart att STU bör ta stor hänsyn till näringsfrågor vid behandlingen av ansökningar om medel för olika livsmedelsprojekt. Enligt vad jag erfarit är man inom STU helt införstådd med att största möjliga hänsyn måste tas även till livsmedlens sammansättning från näringssynpunkt. I STU:s. nämnd för livsmedelsteknik ingår näringsfysiologer, som har möjlighet att fortlöpande ge synpunkter på aktuella projektförslag. Någon åtgärd från min sida för att ytterligare prioritera forskningsprojekt rörande näringsriktiga livsmedel är därför inte påkallad. Jag vill i detta sammanhang till slut peka på att det inte är tillräckligt att få fram näringsriktiga livsmedel. Det är minst lika viktigt att vi som konsumenter väljer dessa näringsriktiga livsmedel framför de mindre nyttiga. En aldrig så näringsriktig produkt är förfelad om den inte accepteras och köps av konsumenterna.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I min interpellation har jag tagit upp frågan om inriktningen av livsmedelsforskningen inom styrelsens för teknisk utveckling, STU, verksamhetsområde. Enligt de riktlinjer som finns för STU:s verksamhet skall anslag ges till projekt av teknisk natur med prioritering av sådana projekt som kan leda till industriellt utnyttjande. Statsrådet understryker detta i sitt svar när han säger att styrelsen primärt stödjer sådana förslag. Jag anser inte, som statsrådet tycks tro, att det utesluter att frågan om näringsriktigheten tillmäts betydelse. Men projekt rörande näringsriktighet blir i dessa sammanhang lågprioriterade, vilket jag har påpekat i min interpellation. Det är också en liten del av anslagen som ges till dessa projekt. Detta är inte tillfredsställande, utan det är angeläget att dessa frågor får en ökad betydelse vid bedömning av olika projekt. Livsmedelsteknologins främsta mål bör vara att ge näringsriktiga produkter. Såväl när det gäller kunskaper om våra livsmedels näringssammansättning som när det gäller vår näringstillförsel och hur tekniska processer påverkar näringsämnena behöver vi ökade kunskaper. Statsrådets uttalande att STU bör ta stor hänsyn till näringsfrågorna vid behandlingen av ansökningar om medel för olika livsmedelsobjekt är ett positivt svar på min fråga.

Fru talman! Det är onekligen ett intressant problem som herr Hallenius har tagit upp i sir: interpellation, och jag har med stort intresse tagit del av industriministerns svar på den. Jag kan till stora delar instämma i det lämnade svaret. Men det är nog inget tvivel om att Sverige just när det gäller näringsforskning ligger i bakvattnet i förhållande till många andra länder, t.ex. Norge där man nu lagt fram ett stort förslag om hur man skall samordna näringsforskningen med hela matförsörjningspolitiken i Norge. Det är verkligen ett storstilat projekt som man skulle önska att vi här i Sverige skulle få en efterföljare till. Det är väl riktigt, som industriministern säger, att det är väsentligt att vi som konsumenter väljer näringsriktiga livsmedel framför de mindre nyttiga, men det är naturligtvis också betydelsefullt att industrin tar hänsyn till näringsriktigheten i sin produktion. Man skulle kanske därför önska att herr Hallenius kunde påverka de företag som står honom nära inom jordbruket och kooperationen, så att de i sin produktion tar större hänsyn till näringsriktigheten och inte enbart tänker på prispolitiken och strukturen inom lantbruket. Det har väl ofta brustit just i dessa frågor när det gäller de produkter som vårt eget jordbruk kan framställa. I en motion som jag väckte 1975 krävde jag att en näringsdelegation skulle knytas till kampanjen för kost och motion, som ett rådgivande och initiativskapande organ för de statliga myndigheterna när det gäller näringsfrågorna. Tyvärr fick denna motion inte stöd i utskottet. Man ansåg inte att ett sådant organ var nödvändigt utan menade att kostoch motionskampanjen skulle kunna bevaka detta område. Det är också beklagligt att kostoch motionskampanjen under de senaste åren fått oförändrade anslag, vilket i realiteten innebär att den fått sänkta anslag. Jag skulle vilja vädja till industriministern att regeringen tar upp dessa frågor när jordbruksutredningen så småningom lägger fram sitt betänkande och verkligen ser till att näringsforskningen i Sverige får samma höga kvalitet som i andra nordiska länder. Men det viktigaste är kanske, som sagt, att industrin själv i sin produktion tänker på näringssynpunkterna och ser till att de varor som erbjuds konsumenterna har ett riktigt näringsinnehåll, alltså inte bara producerar livsmedel som enbart är till för att skapa mättnad.

Herr talman! Inrikesutskottet presenterar i dag eu omfattande betänkande. Betänkandet är det största som utskottet producerat under de fem och et halvt år som utskottet existerat och blir därmed det digraste som kommer att bära inrikesutskottets namn, eftersom utskottet fr.o.m. i höst kommer att skifta namn till arbetsmarknadsutskottet. Det är emellertid inte bara ett till sidantalet stort betänkande, utan det är framför allt ett betänkande som behandlar ett mycket betydelsefullt ämne, ja kanske det viktigaste som inrikesutskottet någonsin behandlat. En långtgående reform av arbetsrätten tillhör inte precis vardagsämnena här i riksdagen. Inrikesutskottet har behandlat ärendet kanske grundligare än något annat ärende under de här fem och eu halvt åren. Vi började i februari, då lagrådsremissen kommit, höll en serie hearings med företrädare för arbetsmarknadens parter och andra experter. Vi har sedan fortsatt med föredragningar och slutat med en intensiv period av diskussioner kring ändringsförslag. Det blev som i så många andra ärenden, trots att vi började planeringen tidigt, bråttom på slutet, och både ledamöter och framför allt kanslipersonal har fått göra mycket långa arbetspass. Jag anser att slutresultatet, som är samlat i den bok med röda omslag som kammarens ledamöter fått på sina bord, är ganska gou. Man får gå tillbaka till år 1928 för att finna förändringar av samma lagtekniska omfattning som de nu aktuella. Låt mig också redan i inledningen av debatten säga att bakom den nu aktuella reformen står en mycket bred politisk opinion, och på alla väsentliga punkter kommer det säkert vid voteringen senare i dag att visa sig finnas en stor uppslutning. Jag vill slå fast detta redan nu, för det stora antalet reservationer kan naturligtvis ge intryck av stor politisk splittring och oenighet. Som alla läsare av betänkandet ser är huvuddelen av dessa reservationer avgivna av moderata samlingspartiet, 20 reservationer, och vänsterpartiet kommunisterna, 27 reservationer, där dessa resp. partier är ensamma. Övriga partier är mer blygsamma när det gäller antalet. Socialdemokraterna har 8, varav I reservation tillsammans med vpk. Centern finns på 5 reservationer, varav I tillsammans med fp. Detta är f.ö. den enda reservation som fp avgivit. I övrigt står partiets representanter helt bakom utskottets huvudskrivning. Jag vill redan nu, herr talman, med anledning av deta yrka bifall till utskouets skrivning i dess helhet med undantag för reservationen 23, som jag yrkar bifall till men som herr Jonsson i Mora kommer att mer detaljerat utveckla folkpartiets motivering för. När jag nu säger att den förestående reformen präglas av en långtgående politisk enighet är jag ändock medveten om att det finns en oro på vissa håll ute i landet. Det är inte onaturligt att arbetsgivarna — både inom den enskilda och inom den offentliga sektorn — känner en viss osäkerhet inför vad reformen skall föra med sig. Jag tror att man skall ha respekt för denna oro inför kommande förändringar, men jag tror också att det finns anledning att anta att oron i framtiden visar sig ha varit överdriven. Först och främst bör man slå fast att det inte blir några revolutionerande förändringar över en natt när den nya lagstiftningen träder i kraft den I januari nästa år. Den nya lagen bygger på beprövade principer i svensk arbetsrätt, och iäven i framtiden kommer kollektivavtalen att vara de viktigaste instrumenten när det giller att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Det är min egen — och jag vågar säga utskouets — förhoppning att parterna på arbetsmarknaden skall finna praktiska samarbetsformer inom den ram som lagen ger. Eu sådant arbetssätt är den bista metoden för att vidga inflytandet för de anställda — och det är ju lagstiftningens yttersta syfte. Genom avtal kan man successivt — allteftersom parterna känner sig mogna att gå vidare — inteckna nya områden för arbetslivets demokratisering. Avtalsformen gör det också möjligt med lösningar som tar hänsyn till skilda branschers problem. Det är, för att ta ett exempel, självklart att de praktiska problemen ter sig annorlunda för de ombordanställda till sjöss än för dem som är anställda vid en statlig myndighet i Stockholm. Detta är en stor demokratireform i den meningen aut Aer får rätt att påverka beslut som rör dem. Demokratiseringsprocessen i samhället fortgår alltså. Men det påverkar inte eller urholkar den politiska demokratin. Den kompletterar värdet av det demokratiska genombrottet i Sverige —- den representativa demokratin blir inte en millimeter mindre därför att demokratiseringen av arbetslivet fördjupas. Detta bör sägas eftersom det finns en oro för att arbetsdemokratin nu också skall gälla de anställda på den offentliga sektorn. En tredjedel av alla sysselsatta i vårt land arbetar inom offentlig förvaltning, dvs. har staten, landsting eller kommun som arbetsgivare. Det skulle vara en stympad reform om dessa miinniskor ställdes utanför möjligheterna till medbestämmande över arbetet. Detta är dessutom den snabbast växande sektorn i samhället. De som arbetar eller tar arbete på den offentliga sidan måste i stort sett ha samma möjlighet som andra att påverka sina arbetsvillkor. Kampen för ökat medbestämmande har ofta framställts som kampen mot § 32. Det är ingen heltäckande beskrivning. Det är också en kamp mot de offentliga arbetsgivarnas § 32, vilken som kammarens ledamöter nner till har hetat 3 § i statstjänstemannalagen och 2 §i kommunaltjänstemannalagen. I folkpartiets program och motioner har vi dä ör talat om att alla dessa paragrafer hindrar et verkligt medbestämmande från de anställdas sida.

Tillhör man ett parti som alltid haft arbetsdemokratin högt på dagordningen och i sitt partiprogram skrivit in att föråldrade former för arbetsgivarnas rätt att leda arbetet skall avskaffas, då är det här en stor dag. Vad riksdagen gör är att överräcka en rätt, en möjlighet till självförverkligande, deltagande och medbestämmande i snart sagt allt som skall beslutas inom näringsliv och förvaltning. Men riksdagen gör något mer. Riksdagen överräcker samtidigt ett väldigt ansvar. Detta ansvar faller i första hand på arbetsgivarnas och löntagarnas organisationer. Det är de som skall förvalta rätten. Det är de som skall ge lagen innehåll. Det är de som skall anpassa den efter de förhållanden som gäller på olika håll i arbetslivet. Och detta är kanske min viktigaste erfarenhet under utskottsarbetet, att vad vi bör göra är att tillhandahålla en ramlagstiftning. Ju mer jag satt mig in i denna fråga, desto mer övertygad har jag blivit om att riksdagen inte i detalj bör söka reglera hur medbestämmandelagen skall hanteras. Aldrig så lovvärda försök blir lätt till stela paragrafer och ökad byråkrati. Vi har därför från folkpartiet konsekvent sökt tillämpa den arbetsmetoden att låta lagtexten vara så vid som det går och i stället ge vägvisning i motivtexten. Det är en teknik som överlåter mer av ansvaret på dem som skall fylla lagen med innehåll, dvs. på organisationerna. Men det är samtidigt en decentralisering av beslutanderätten. Denna metod hade naturligtvis inte varit hållbar, om vi inte trott att organisationerna på ömse sidor är vuxna detta ansvar. Det är alltså en långtgående förtroendeförklaring för deras sätt att arbeta. Detta synsätt kommer kanske klarast till uttryck i den mest diskuterade och uppmärksammade punkten, nämligen förhandlingsordningen på de mindre arbetsplatserna. Vår utgångspunkt är självklar: det är de anställda på resp. arbetsplats som skall förhandla för sig själva. Det får inte ske över deras huvuden. Om detta är vi helt ense! Tvisten står om vilken väg man skall välja för att nå detta syfte. Förhandlingsrätten tillkommer som bekant i första hand den lokala fackliga organisationen. På de mindre arbetsplatserna finns i allmänhet ingen lokalorganisation. Skall företagaren eller driftehefen på dessa platser behöva vända sig till någon utanför företaget? Kanske någon ombudsman eller ordförande, bosatt på annan ort och strängt upptagen med andra förhandlingar och annat arbete? En sådan ordning vore inte bra. Den bör med all kraft undvikas. Det är majoriteten i utskottet enig om, och det tror jag mig kunna säga att man inom parternas organisationer också är ense om. Vi har trots det gjort en klar anvisning om att organisationerna bör anpassa sitt arbete och sin organisation så, att det på varje arbetsplats bör finnas ett befullmäktigat ombud mot vilken förhandlingsskyldigheten kan fullgöras. Men det måste vara alldeles klart att dessa ombud är fö reträdare för sin lokala fackliga organisation. Det får inte konstrueras någon motsatsställning mellan de anställda och deras organisationer. Det gör rättsläget oklart och det komplicerar förhandlingarna. Jag vill säga att trots lovvärda försök att i lag skriva in att det är de anställda på mindre arbetsplatser som skall förhandla själva torde resultatet bli att arbetsgivarna drabbas av ökat krångel och möjligheterna för löntagarnas organisationer att tillvarata sina medlemmars intressen försvagas. Jag tror inte att det har varit avsikten, men det har blivit resultatet. Mot denna bakgrund ter det sig än mer försvarligt och riktigt att lösa frågan genom ett klart motivuttalande av riksdagen. För detta finns det också majoritet i utskottsbetänkandet. Men det förutsätter — jag upprepar det — att man har fullt förtroende för de anställdas organisationer. Även om övertramp skulle komma att registreras, är jag övertygad om att de anställdas företrädare vet sitt eget bästa, dvs. att de inte har något intresse eller någon nytta av att försvåra arbetet på företagen eller andra arbetsplatser. Det är alldeles självklart att de förstår detta. Det är också alldeles klart att vad beslutet i dag handlar om är en klar förskjutning av makt och beslutanderätt från dem som bidrar med kapital till dem som bidrar med arbete. Ändå skulle jag vilja säga att detta inte är den viktigaste förändringen. Alla vet att de som beslutar i dag i företagen ofta inte är kapitalägare utan anställda företagsledare. Det viktigaste är därför förskjutningen av beslutanderätt från et fåtal | beslutsfattare ut till de många anställda. Det är — som det är tänkt och som vi tror att det kommer att fungera — en väldig decentralisering av beslutanderätten. Det är detta som ger en krånglig och svårgenomtränglig död lagmassa hiv och spänning — att fler får vara med och bestämma, att synpunkter loch erfarenheter som nu går till spillo skall tas till vara. Den på området |kände forskaren Bertil Gardell skriver så här i en nyss utkommen rapport från LO: ”Hur skall man kunna förankra det kollektiva inflytandet hos de stora arbetstagargrupperna på ett sådant sätt att människor också på 'tagligt, i sin arbetsvardag, ser förbättringar av detta ökade arbetstagarinflytande? Hur skall man kunna göra människor medvetna, på ett konkret och påtagligt sätt, om sambanden mellan vad de gör och under vilka villkor de arbetar och de mera övergripande planeringsoch beslutsprocesserna i företaget?

Denna tanke får inte förfuskas. Det vi i dag beslutar måste bli de många arbetarnas och tjänstemännens chans att påverka sitt arbete, att förverkliga sig själva, att känna mer trivsel och mening i arbetet. Det är detta som är reformens kött och blod. Det är det som är idén bakom verket.